Herr talman! Jarl Lander sade att handikappanpassningen fortsätter i samma lunk som tidigare. Men det är just det som vi har reserverat oss emot. Vi vill att handikappanpassningen skall påskyndas. Jarl Lander säger att transportrådet har avvecklats -- men inte på grund av de motiv som jag anförde för två år sedan. Jag tycker i alla fall att det är bra att transportrådet har avvecklats. Om jag om två år får höra att kollektivtrafiken har handikappanpassats till fullo över hela vårt land, kommer jag att bli mycket glad över det. Jag kommer då inte att fråga om de bakomliggande motiven. Det väsentliga är inte om de bakomliggande motiven är de motiv som jag har framfört eller om det är några andra.

Herr talman! Jag har inte sagt att ni socialdemokrater inte bryr er om de handikappade. Jag hoppas att Jarl Lander inte heller uppfattade vad jag sade på det sättet. Mitt resonemang gällde just behandlingen av minoriteter. Jag tycker att det finns ett visst fog för mina påståenden i det sammanhanget, inte minst när det gäller trafikdebatterna. Inlandsbanan t.ex. kan ju betraktas som en minoritet i fråga om kollektivtrafiken i vårt land. Med köp av olönsam trafik på sina håll förhåller det sig på samma sätt. I alla sådana sammanhang har socialdemokraterna visat en njugghet och ett ointresse. I denna fråga, liksom i föregående fråga, tycker jag att det inte verkar finnas särskilt stort intresse om det inte är fråga om tillräckligt många människor. Man kan hänvisa till någonting annat och säga att det kostar för mycket pengar. Men jag menar att det för de enskilda människor som drabbas kan kännas ganska hårt. Därför är det viktigt att försöka finna bra lösningar även för dessa människor. Det är av den anledningen som vi vill ha en översyn av lagen i dess helhet.

Herr talman! Bara ytterligare en liten kommentar till Jarl Lander. Om två resor i genomsnitt per person och år anses vara mycket, förstår jag inte vilka grupper i samhället som Jarl Lander jämför med. Jag anser att det är en medveten eller omedveten diskriminering som ligger bakom ett sådant uttalande. Totalt sett handlar det alltså om 24 000 resor i stället för de 20 000 resor som beräknades ett tiotal år sedan. Är det en märkvärdig ökning i förhållande till vad man räknade med när man trodde att handikappanpassningen skulle se mycket bättre ut än den i praktiken gör i dag? Dessa siffror tycker jag att Jarl Lander skall ta ställning till.
Herr talman! Jo, Viola Claesson, jag tycker att det är mycket om man räknar med två resor per svensk och år, ca 8 miljoner svenskar och 16 miljoner resor. Om man överför detta till de handikappades situation, då låter naturligtvis inte de 24 000 resorna som att det skulle vara mycket. Det håller jag med om. Men för den skull behöver inte dessa 24 000 resor kosta hur mycket som helst. Det är här som problemen har kommit in -- kostnadsutvecklingen har varit så enorm i förhållande till vad som antogs från början. Samtidigt kan jag säga till Barbro Sandberg att 25 % av resorna inom riksfärdtjänsten faktiskt skulle egentligen kunna vara sjukresor som någon annan skulle ha betalat. Det här anser vi kan effektiviseras och kan få en bättre ordning, om beslutsfattandet och ansvarsfrågan decentraliseras ut till kommunerna.

Herr talman! För att spara kammarens tid i morgon kommer jag bara att yrka bifall till reservation nr 3, men givetvis står vi moderater bakom samtliga reservationer där våra namn finns med. Trafiksäkerhet bör egentligen inte vara en fråga som ger upphov till stora skillnader mellan partierna i en riksdagsdebatt. Jag tror att samtliga partier i denna kammare är överens om att vi skall ha så få skadade i trafiken som möjligt. Vi skiljer oss åt litet när det gäller medlen, men målen är gemensamma, det vet jag. Herr talman! Jag skall tala något om de reservationer som vi har väckt med anledning av betänkandet, men först vill jag säga att vad vi än tycker om trafiksäkerhet och bilismen kan vi inte komma ifrån att bilen, med tanke på hur vårt land ser ut och hur lågt invånarantalet är, faktiskt är en del av det svenska samhällets positiva utveckling. Den har -- det vill jag betona -- kommit för att stanna. I reservation nr 3 tar vi upp en fråga där vi säger att man inte ensidigt bara skall tala om hastighetskontroller i trafiksäkerhetsarbetet. Jag har t.ex. svårt att tänka mig den stora effekten av att kontrollera på motorvägarna nere i Skåne huruvida folk kör 90 kilometer i timmen eller 110 kilometer i timmen. Jag tror inte att 90 kilometersgränsen, som antagligen snart kommer att försvinna, innebär någon drastisk förändring vad gäller ökningen av olyckstalen. I reservation nr 4 vill vi ha en bättre statistik. Man säger ofta att det handlar om att förarna kör fel. Det är väl i viss mån så, men det kan även finnas skäl som dåliga vägar och dålig skyltning som ibland tyvärr orsakar en del olyckor. I reservation nr 5 tar vi upp frågan om haverikommissioner. Det är ett gammalt moderat krav. I den yttersta av dessa dagar har vi kunnat notera att man på prov nu skall införa haverikommissioner. Jag är övertygad, herr talman, om att den verksamheten på sikt kommer att finnas i betydligt större omfattning än vad man kanske trott från början. I reservation nr 6 vill vi förlänga kontrollintervallerna vad gäller bilisternas tvång att besiktiga sina bilar hos AB Svensk Bilprovning. Med tanke på den kvalitet som de nya bilarna i dag har är det inte så viktigt att kontrollera bilar om de är två eller tre år gamla. Det är viktigare att lägga resurserna på det gamla bilbeståndet. Jag tror att man får mer nytta för sina pengar på det viset. I reservation nr 7 tar vi upp frågan om upphävandet av Svensk Bilprovnings monopol. Vi har svårt att se varför enbart Svensk Bilprovning skulle vara kompetent att besiktiga bilar. Det finns ett antal motororganisationer och ett antal större bilverkstäder som säkert skulle kunna klara det bra. Givetvis skulle den verksamheten, som jag tror kan bli aktuell om några år, stå under statens kontroll. Trafiksäkerhetsverket t.ex. skulle göra stickprov på de besiktningar som dessa andra företag utför utanför Svensk Bilprovning. I dag är det tyvärr för långt och för glest mellan Svensk Bilprovnings anläggningar. Det innebär i en del fall, framför allt i glesbygd, stora problem för många människor. Man måste ibland ta sig ledigt från sitt arbete en hel dag för att få sin bil besiktigad. Vi tror att besiktning skulle kunna utföras av också andra än Svensk Bilprovning. Reservation nr 11 handlar om bidrag till bilar som i dag inte har katalysator. Det är litet kontroversiellt. Vi menar att 3 000 kr. som maxbidrag bör vi kunna ha råd med, men samtidigt vet vi att resultaten av att utrusta gamla bilar med katalysatorer i praktiken inte är direkt översvallande. Mer än en gång händer det när man går till en bilverkstad och ber att få en katalysator insatt i sin bil att man får som svar: Okej, vi kan göra det men det innebär ingen miljöförbättring. Det bästa måste i stället vara att se till att skrota de gamla bilarna och se till att folk i stället skaffar sig nyare bilar där en katalysator ingår från början. På så sätt bidrar vi på ett betydligt bättre sätt till en förbättrad miljö än vad som är fallet i dag.

Herr talman! Trafiksäkerheten är en viktig bit i vårt dagliga liv. De flesta av oss konfronteras varje dag med trafikproblem, som kan förändra det dagliga livet så snabbt och så drastiskt. Jag är därför glad över att det just nu pågår en utredning över hur trafiksäkerhetens organisation ser ut i Sverige och hur vi bör ha den i framtiden. Alltför många skadas, lemlästas eller dödas i trafiken varje år och, som vi kan se det, för det mesta helt i onödan. Inga siffror i världen kan spegla de tragedier som följer i trafikolyckornas spår. Verkligheten bakom en oansenlig tidningsannons kan rymma skador som orsakar livslånga rörelsehinder och ett oerhört lidande. Vi kan alla ha mardrömmar om att få ett meddelande från sjukhuset eller möta poliser som ringer på dörren när man väntar på någon när och kär. Tyvärr, herr talman och riksdagskolleger, händer det alldeles för ofta i verkligheten. Man blir oftast skakad av den nonchalans som vi ser och visar ute i trafiken på vägar och på gator och över den dåliga hänsyn vi visar för varandra. Den första segern i kampen mot trafikdöden måste vi alla vinna över våra egna sinnen. Vi får varken som riksdagsledamöter eller som människor utanför detta hus bli avtrubbade för dessa problem. Vi får inte heller vara rädda för att ta tag i problemen och göra något åt dem om vi ser felaktigheterna. Tyvärr är nog verkligheten den att lösningen på problemen vad gäller de flesta trafikolyckor på något sätt ligger hos oss själva. Vi följer tyvärr inte de regler och restriktioner som finns. Vi resonerar som vanligt: ''Det drabbar inte mig eller de mina.'' Det har visat sig många gånger att det inte fungerar så i verkligheten, och så sitter man där med ett ångerfullt hjärta. Vi beslutsfattare har här ett stort ansvar och måste ibland när det inte fungerar ta i med nya och hårdare tag, se över regelsystemet, skapa nya skärpta regler och tillsammans med berörda organisationer se till att medborgarna i sin bil eller på sin motorcykel, cykel eller moped följer de regler som finns och tar den hänsyn som behövs. Detta kan kosta pengar och bli en dyr affär för staten, men det är en nödvändighet och en investering för framtiden i form av besparat lidande och utebliven sjukhusvård. Eftersom vi i folkpartiet liberalerna tillsammans med moderaterna och centern i vissa fall anser att majoriteten i utskottet inte går tillräckligt långt och tar till sig de åsikter vi har i vissa trafiksäkerhetsfrågor, har vi i detta betänkande ett antal reservationer gemensamt. I reservation nr 3 har vi pekat på att det finns många orsaker till trafikfaror, t.ex. trafikmiljön, dåliga vägar, otydlig skyltning, omdömeslöshet, ohälsa och alkohol eller drogpåverkan. Det är alltså inte alltid bara en skärpning av hastighetsbegränsningar som behövs. Detta är också orsaken till reservation nr 4, där vi tillsammans med moderaterna vill ha en förbättrad olycksstatistik. Därför anser vi att det utvecklingsarbete som inletts hos trafiksäkerhetsverket måste prioriteras. Beträffande reservation nr 5 angående inrättandet av en haverikommission är det glädjande att TSV nu har påbörjat arbetet med att undersöka vissa trafikolyckor, att försöksverksamhet skall bedrivas på två orter och att det på dessa orter skall finnas en s.k. haverigrupp. I reservationen anser vi att denna fråga är så angelägen att en undersökning snarast bör göras av de flesta olyckor, vilket bör vara ett reguljärt inslag i trafiksäkerhetsarbetet. I reservationerna nr 6, 7 och 8 har frågan om kontrollbesiktningarna och om monopolet inom bilprovningen tagits upp. Jag vill här endast hänvisa till innehållet i reservationerna och till vad moderaternas representant har framfört här i debatten. Folkpartiet har också ett särskilt yttrande som handlar om oskyddade trafikanter. Vi tar där upp frågan om användandet av reflexer och belysning på cyklar. Jag måste erkänna att jag ibland känner mig skakad över den nonchalans som mycket ofta visas av cyklister och gående som inte använder belysning och reflexer. Det känns bittert att polisen inte har resurser för att klara av denna övervakning. Det känns också bittert att vi människor inte har sådant ansvar att vi förstår faran med att inte använda dessa nödvändiga hjälpmedel för att inte vara en fara i trafiken. Detta är ett typexemel på ett område där vi som beslutsfattare måste ta ett ansvar och skapa mer resurser för att kunna bevaka denna ur trafiksäkerhetssynpunkt så viktiga fråga samt kunna ge den information som vi tydligt märker behövs. Herr talman! Jag anser att vi i folkpartiet liberalerna med våra reservationer och vårt särskilda yttrande har klargjort vad vi anser i de frågor som detta betänkande tar upp. Därför kommer jag inte att särskilt yrka bifall till någon av reservationerna.

Herr talman! Detta är lika allvarliga ting som det förra ärendet vi diskuterade, som gällde riksfärdtjänst och handikappades situation i trafiken. Ändå känner jag inte alls igen mig här i kväll. Sten Andersson i Malmö,som nyligen var uppe i talarstolen, säger att bilen har kommit för att stanna. Tänk om det vore så väl. Då skulle vi inte behöva stå här och diskutera dessa frågor över huvud taget -- eller hur? Sten Andersson, som är känd som en av de största bilentusiasterna, tänkte sig nog inte riktigt för. I så fall skulle vi slippa en massa elände och trafikoffer, slippa en massa miljöproblem osv. Dessutom använder Kenth Skårvik termer som ''första segern i kampen''. Jag känner inte alls igen mig när en liberal talar i sådana termer. De brukar säga att jag är för drastisk om jag använder den typen av uttryck. Men det handlar som sagt om allvarliga ting. Den fråga som de flesta faktiskt aldrig ens snuddar vid är den trafikstruktur som ofta är anledning till att vi har de enorma problem som vi har, bl.a. Det gäller den ökade bilismen i Sverige -- och så räknar man med att den skall öka ytterligare. Bilindustrins egna företrädare varnar t.o.m. för en kommande ''trafikinfarkt''. Med det uttrycket menar man helt enkelt att antalet bilar håller på att spränga alla gränser, så att man aldrig kommer att kunna bygga och asfaltera så många vägar som motsvarar denna enorma utveckling. Jag skall nöja mig med detta och yrka bifall särskilt till reservation nr 1, som handlar om den fråga som är huvudpoängen när vi diskuterar detta. Bilismen måste minskas. Hela trafikstrukturen måste läggas om, så att trafik förs över från personbilism till kollektivtrafik, från tunga transporter till sjötransporter och järnvägstrafik. Naturligtvis står jag bakom alla de reservationer som jag har varit med om att underteckna, men jag yrkar alltså särskilt bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag är lika lycklig över varje liten seger också i samma kamp, för en gångs skull.

Herr talman! Jag vill fråga Sten-Ove Sundström hur anlitande av en kommersiell bilverkstad kan stå i konflikt med miljöhänsyn. Det var ju vad han sade. Han menade att det vore konstigt om jag som miljöpartist anlitade en kommersiellt inriktad verkstad för åtgärdande av fel på min bil efter en kontrollbesiktning.
Herr talman! Låt mig till Kenth Skårvik säga att det självfallet inte bara är hastigheten som orsakar incidenter och olyckor i trafiken. Det kan röra sig om felbeteenden hos föraren, och det kan också vara dåliga vägar som orsakar olyckor i trafiken. Men det är ändå viktigt att notera att just de höga hastigheterna utgör ett stort problem. Som jag nämnde i mitt anförande kan det som förare vara svårt att undvika små incidenter om man håller för hög hastighet. Det är ju inte heller ovanligt att människor kör för fort på våra vägar. Det är således oerhört viktigt att se till att förarna håller sig inom den tillåtna hastigheten. Det kan i sin tur bidra till att förbättra olycksstatistiken. Hastighetsanpassningen är kanske den viktigaste faktorn när det gäller att undvika olyckor. Men naturligtvis är dåliga vägar också en olycksorsak. Detsamma gäller felbeteenden hos förarna. Som Kenth Skårvik själv nämnde pågår det aktiviteter i olika utredningar för att komma till rätta med de förmodade andra felen. Åtgärder kommer att föreslås, varför vi får anledning att återkomma till den saken. Det finns naturligtvis möjligheter att bygga ut ASBs service ytterligare. Det går dock inte att komma ifrån några grundläggande faktorer. Det finns faktiskt skäl, Hans Lindforss, som gör att man bör vara försiktig med att släppa ASBs monopol. Verkstäder i glesbygden har ofta begränsade resurser, inte minst i fråga om bromsprovningsutrustning. Därför är det angeläget att i stället bygga ut ASBs servicegrad.

Herr talman! För att vi skall kunna kontrollera utsläppen från bilarna framöver tror jag det är mycket viktigt, Hans Lindforss, att tillse att de verkstäder som anlitas för efterkontroll har en riktig utrustning. Förutsättningen är att man, som också miljöpartiet föreslår, för över denna efterkontroll från ASB till enskilda verkstäder. Som jag tidigare nämnde har många verkstäder i dag en begränsad utrustning för att kontrollera t.ex. bromsar. Det om något gör väl att man måste vara mycket försiktig och inte vara så snabb i vändningarna som miljöpartiet föreslår beträffande denna efterkontroll. Jag håller helt med Kenth Skårvik om vikten av att övervakningen av trafiken måste öka. Det gäller att samordna resurserna. Som Kenth Skårvik är medveten om pågår det en utredning för att föreslå åtgärder även på detta område. Saker och ting är alltså på gång, och förbättringar på detta område kommer säkert att ske ganska snart.

Herr talman! I diskussionen om åtgärder i trafiksäkerhetsarbetet har det talats om att föra över mer trafik från väg till järnväg. Jag vill framhålla att det också är viktigt med en vettig samhällsplanering i vårt land. Det innebär exempelvis närhet mellan bostad och arbete samt mellan kommersiell, kommunal och kulturell service. Förbättringar på dessa områden skulle säkert öka trafiksäkerheten. Det är riktigt, som Sten-Ove Sundström sade, att utskottsmajoriteten har sagt att det är viktigt att satsa på järnvägen. Det hade varit bra om socialdemokraterna hade insett det tidigare, Sten-Ove Sundström. De senaste dagarna har de börjat förstå att man måste satsa mycket mer på järnvägen och att det är mycket positivt för trafiksäkerheten. Centern för en morotspolitik. Vi vill varken förbjuda personbils eller lastbilstrafik, men vi vill ha en effektiv järnväg med dubbelspår och snabbtåg som gör att företag väljer att frakta sitt gods på järnväg. Det skall vara så att människor väljer snabbtåget före bilen. Även det gör att trafiksäkerheten ökar. Centern har också föreslagit andra åtgärder, t.ex. Sundström sade själv alldeles nyss att dåliga vägar också försämrar trafiksäkerheten. Det är precis vad centerpartiet har sagt. Herr talman! Jag skall kommentera några av reservationerna till detta betänkande. En av dem gäller kontrollbesiktningar i glesbygd. Jag blev litet besviken på Sten-Ove Sundström när han mer eller mindre riktade ett angrepp mot verkstäderna ute på landsorten och sade att de var dåligt utrustade. Min erfarenhet är att det finns många bra verkstäder med duktigt folk även på landsorten. I reservationen står att lokala verkstäder skall samarbeta med ASB så att kontrollbesiktningar får ske på den lokala verkstaden. Självklart räcker det inte med en hammare och en hovtång för att klara det, utan det krävs ordentliga verktyg och andra instrument samt att ASB kontrollerar att arbetet blir rätt utfört. Det viktiga är dock att arbetet blir utfört. Det är betydelsefullt för både samhället och för enskilda människor i berörda områden. I reservationen sägs att en sådan ordning bör prövas i Årjäng och Torsby. Det gör mig besviken att vi inte heller i år har fått majoritet för det förslaget. En annan reservation gäller bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar. Självklart är det riktigt vad Sten Andersson i Malmö sade att det är skillnad på nya och äldre bilar i fråga om reningsutrustning. Alla människor kan t.ex. inte gå och byta till sig en ny bil. Vi kan bl.a. höja skrotningspremien. Man skall då inte underskatta att detta medför en fördel när det gäller luften. Det blir bättre genom att man gör dessa insatser, även när det gäller begagnade bilar. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 10. Jag är besviken över att andra partier som har talat om detta -- framför allt folkpartiet -- och tyckt att det är riktigt att vi måste åtgärda detta med bilar och att vi skall förbättra miljön inte har kunnat ställa upp. Jag tycker att utskottet med majoritet skulle ha kunnat ställa sig bakom den motionen. Herr talman! Kvällens timma är sen. Jag skall inte yttra mig mycket mer i det här ärendet, utan jag nöjer mig med detta.
Herr talman! Det var ett par saker i Rune Thoréns inlägg som föranledde mig att begära ordet. Han sade att socialdemokraterna skulle ha vaknat tidigare när det gäller att satsa på järnväg. Man kan alltid fundera över hur det skulle ha blivit om man hade gjort stora satsningar tidigare. Vi har inte varit i avsaknad av satsningar på järnväg i landet förrut heller. Som Rune Thorén väl känner till, diskuterar vi nu i utskottet mångmiljardsatsningar på kollektivtrafiken bl.a. på järnvägens område. I ärlighetens namn måste vi erkänna, Rune Thorén, att det inte skedde under de borgerliga regeringarnas period. De vaknade aldrig i det här sammanhanget. Det är naturligtvis riktigt som Rune Thorén säger att det finns många bra verkstäder på glesbygden. Som jag sade i mitt anförande sker redan nu en samverkan mellan ASB och verkstäderna. I glesbygdsområden fungerar det oftast så att man servar kunder på de mindre verkstäderna när det rör sig om mindre fel. Man har då möjlighet att komma igen samma dag när man ändå är på orten och få en snabbesiktning av felen. En anledning till att man skall vara försiktig med att lägga över denna verksamhet från Bilprovningen till verkstäder är just att få verkstäder har t.ex. den kvalificerade bromsutrustning som krävs för att man skall kunna göra en saklig bedömning. Opartiskheten är dessutom oerhört viktig i bilprovningsverksamhet. Det kan vara svårt att åstadkomma den när t.ex. märkesverkstäder besiktigar sina egna märken.

Herr talman! Kvällen är sen, och därför skall jag hålla mig till det ämne som behandlas i betänkandet, trafiksäkerhet, och inte den järnvägsdebatt som har pågått under den senaste halvtimmen. I motion T442, som behandlas i detta betänkande, har jag framfört synpunkter på vad som gäller vid besiktning av äldre bilar och på att man före ett ägarbyte skall kräva att äldre fordon skall vara besiktigade inom den senaste tremånadersperioden före ägarbytet. Utskottet har hänvisat till att det i april 1989 gjordes en överenskommelse mellan konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund, MRF, om att man skulle utfärda riktlinjer för varudeklarationer av gamla bilar. Den trädde i kraft i oktober 1989. Enligt dessa riktlinjer skall alla företag som saluför begagnade bilar till enskilda konsumenter varudeklarera bilarna. Bilarnas trafiksäkerhet skall dokumenteras på samma sätt som vid kontroll och besiktning hos Svensk bilprovning. Det är riktigt, men det är faktiskt inte det som min motion handlar om. Det berör nämligen inte 60 % av de begagnade bilarna som säljs i detta land och som inte hanteras av den auktoriserade bilhandeln som är ansluten till Motorbranschens Riksförbund. I ungefär 40 % av fallen kan konsumenten kräva garantier. Bilen har då köpts i den auktoriserade handeln. 60 % av all handel med begagnade bilar sker alltså mellan privatpersoner. Även om det kan röra sig om privatpersoner som själv köper bilar, måste man nog sätta citationstecken kring ordet privatpersoner. Det sker i dag t.ex. inte en oväsentlig handel på Täby galopp. Man får betala en avgift och ställa upp sin bil där. Man säger att man säljer den privat. Där sker dock en mycket stor svarthandel. Det finns ingen kontroll av vem som äger bilen. Det sägs att det är moster, svärmor osv. Konsumenten har ingen rätt att kräva något efter det att affären är gjord. Konsumenten ringer i sin förtvivlan till Motorbranschens Riksförbund, konsumentombudsmannen och t.o.m. till JO, men man kan inte göra någonting. Man kan inte kräva några garantier när handeln har skett mellan privatpersoner. Detta är i dag ett stort bekymmer för många människor som för sparpengar och lånade pengar köper en bil privat, eftersom det skall vara så bra, billigt och garanterat. Men det är precis tvärtom. Detta har jag sagt i min motion. Utskottet har tyvärr inte riktigt förstått detta. Trots att utskottet innehåller så många experter på området, har ingen fattat något. Jag har förståelse för detta den här gången. Många av utskottets ledamöter har tagit del av detta i kväll. När jag återkommer med en motion nästa gång, hoppas jag att man förstår att detta innebär att man skyddar de 60 % som köper bil på icke-konsumentgaranterade grunder. Herr talman! Det är nödvändigt att få uttrycka detta till riksdagens protokoll.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservation nr 2, vilket för övrigt redan har gjorts. Jag vill, herr talman, gärna säga att det Karin Falkmer gav uttryck för är grundläggande tankar som jag i allt väsentligt kan instämma i. Den svenska tekopolitiken har varit ett dyrbart äventyr. Den har kostat vårt land mycket, och den har varit ett hinder inte minst för de länder som vi i andra sammanhang säger oss vilja hjälpa. Om man ser till de begränsningar av handelsmöjligheterna, av importen, som den svenska tekopolitiken förorsakat, tror jag att det hade betytt väldigt mycket även för de människor som arbetar inom tekoindustrin, ifall man hade kunnat använda de pengar som utgått till subventioner på ett annat sätt. Nu har dock regeringen sent omsider kommit på bättre tankar. Man kommer nu att avskaffa industristödet från den 1 juli i år. Man arbetar för att i allt väsentligt upphäva importbegränsningarna. Man ställer också upp i de internationella sammanhangen för att få bort multifiberavtalet. Det finns inte långsiktigt med den politik som regeringen nu för på tekosidan kvar några stora motsättningar mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Jag kan heller inte förstå att det finns några stora motsättningar mellan moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna i den här frågan. När det däremot gäller den allmänna ekonomiska politiken är, som Karin Falkmer har utvecklat, motsättningarna tydliga och klara. En annan allmän ekonomisk politik skulle ha effekter även på tekosidan, precis som Karin Falkmer har sagt. Men när det gäller den speciella tekopolitiken är skillnaderna nu som sagt förhållandevis små. Det finns emellertid några skillnader, och jag skall peka på några av dem. Vi tycker t.ex. att restriktionerna för import av kläder från länderna i Öst och Centraleuropa borde avskaffas omedelbart. Vi anser på det här området att det är konstigt att vi skall gå ut med medel för att underlätta uppbyggnader av dessa länders industri och samtidigt med andra handen blockera deras möjligheter att till vårt land sälja de varor som de är duktiga på att tillverka. Det är den här dubbelheten i handelspolitiken och biståndspolitiken som vi från folkpartiets sida alltid och i alla sammanhang har vänt oss mot med kraft. Vi föreslår vidare ett avskaffande av märkningen av tekoprodukter. De undersökningar som gjorts visar med stor tydlighet att den här märkningen inte fyller någon funktion för konsumenternas del. Konsumenterna efterfrågar den inte. Den enda effekten märkningen har är att det blir dyrare att importera, och det är ingen som gynnas av det -- allra minst konsumenterna. Sundin är en kunnig och initierad anhängare av Proteko i Borås. Han har med skicklighet visat gruppen vilken betydelse Proteko har för utvecklingen av tekoindustrin i Sverige. Vi anser att man här skall ge ett anslag. Det anslag vi föreslår är inte särskilt stort i förhållande till det totala tekostöd som har utgått, men vi anser 5 milj.kr. vara ett skäligt belopp. Även om jag inte vill underskatta betydelsen av de förslag som vi har framlagt, är det här alltså inte några väsensskilda eller grundläggande olikheter ivår uppfattning å ena sidan och moderaternas och socialdemokraternas å andra sidan. Men jag kan inte låta bli att notera att skillnaderna gentemot centerpartiet och även mot miljöpartiet -- där skillnaderna i andra frågor inte är särskilt små heller -- kvarstår såsom ganska omfattande. Medan vi andra ändå är på väg att liberlisera handeln kräver centerpartiet tillsammans med miljöpartiet en återgång till att Sverige självt skall svara för en inhemsk tekoproduktion på 30 %. Vad skulle det, herr talman, innebära om riksdagen skulle, vilket naturligtvis inte blir fallet, bifalla den motionen? Vad det skulle kosta finns inte uträknat, men att det skulle röra sig om mångmiljardbelopp är alldeles klart. Jag tänker då på det svenska folkhushållet. Och vägen dit skulle vara kantad av anklagelser och åtal mot Sverige från internationella organisationer, i vilka vi har utfäst oss att driva en politik av ett helt annat slag. Dessutom vill man öka i stället för att minska det industripolitiska stödet -- man föreslår ca 100 milj.kr. mer i industripolitiskt stöd. Man kan göra detta om man tror att man med den här typen av åtgärder kan vinna något slags stöd hos människor som anser sig drabbade av utvecklingen inom tekobranschen. Det är det enda skälet som jag kan förstå. Men jag kan inte finna att det är ett uttryck för en klok eller ansvarsfull politik vare sig för Sverige eller på tekoområdet speciellt.

Herr talman! Debatten om hur svensk tekoindustri skall se ut i framtiden är för mig väldigt viktig, och det är den också för Sjuhäradsbygden, som jag representerar, men den är viktig också för Sverige som helhet, eftersom det är viktigt att vi har kvar det textila kunnandet. Jag tvingas konstatera att majoriteten i näringsutskottet är både blind och döv. Man har inte sett och inte hört att saker runt omkring oss förändras. Vi har en försämrad ekonomi och en försämrad konjunktur. Väldigt många människor är arbetslösa, och i de bygder där vi har vår tekoindustri är varslen oerhört många. Detta måste också påverka våra ställningstaganden. Det sades i radion i går att regeringen skall satsa 6 miljarder för åtgärader med anledning av arbetslösheten. Det är oerhört mycket pengar i förhållande till vad som här skulle användas för att klara en viktig industri. Hadar Cars tror att det skulle kosta oerhörda summor att följa centerns förslag om att man åter skall ta upp vår målsättning om att 30 % av försäljningen skall bestå av svenska produkter. Nu når man inte det målet över en natt, men med en inriktning mot att stimulera det svenska näringslivet och naturligtvis med den ekonomiska politik som Hadar Cars och Karin Falkmer har gjort sig till tolk för att vi skall ha får denna industri bättre förutsättningar. Då kanske vi når våra mål i alla fall. Det är alltså viktigt att vi ser till att våra näringar kan fungera. Som det redovisats tidigare är utvecklingen för närvarande mycket negativ både på textilområdet och på trikåområdet med en nedgång i produktionen varje år på 2--4 %. Det motsvarar 4 000--5 000 arbetstillfällen under de senaste tre åren, vilket är ganska mycket. En stor del av de berörda människorna bor i För centerpartiet är det viktigt att ha kvar en fungerande textilindustri samt den kunskap som finns hos de anställda i företagen. Vi anser att de anställda utgör en stor tillgång. Det är en försörjningsfråga, en beredskapsfråga och en trygghetsfråga att ha kvar kunskapen och förmågan att producera livsnödvändiga produkter åt oss även i en besvärlig situation. Det är regionalpolitiskt viktigt att tekoindustrin fungerar. För många av kommunerna i Sjuhäradsbygden är tekoindustrin den viktigaste industrin. Jag tror att det också är angeläget att ha kvar tillverkningsindustri i Sverige, inte bara teko utan naturligtvis också annan tillverkningsindustri. Inte bara teko har bekymmer. För den skull har vi från centerpartiet ställt kravet att man skall ha ett mål att arbeta mot. Vi har också framlagt förslag om att de importbestämmelser som har ändrats genom uppsägning av multifiberavtalet skall omformas så att de kommer i samklang med de regler som finns inom EG. Både Hadar Cars och Karin Falkmer pratar gärna om att vi skall ha med EG likalydande bestämmelser och att vi skall gå den vägen. Då borde det vara rimligt att vara konsekvent och göra det också i detta sammanhang. Det står i betänkandet att vi när vi så småningom kommer med i EG får förändra vår politik. Det är riktigt som Hadar Cars sade att det pågår ett internationellt arbete med att försöka få bort multifiberavtalet och de begränsningar som finns på handelsområdet. Det är bra. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi har en fri handel. Men den fria handeln skall ju gälla mellan olika länder. Det finns ingen anledning för Sverige att gå före innan förhandlingarna är avslutade och dra ner sitt skydd för den svenska tekonäringen. Liksom Hadar Cars tror jag att det är viktigt för de fattiga länderna att de får sälja sina produkter. Men det är ännu viktigare att de kan få betalt för sina produkter. Det kan inte vara någon hjälp för dem att vi av dem köper varor till låga priser, så att människorna där till låga löner får arbeta lång tid under besvärliga förhållanden. Det är ett kolonialt beteende och inget bistånd. För att klara den svenska tekoindustrin vill vi också fortsätta med en strukturuppbyggnad. Då vill vi ha kvar utvecklingslånen, som vi tror är betydligt viktigare och riktigare till sin funktion och struktur än det stöd som hittills har funnits, eftersom det har varit byråkratiskt besvärligt. Det har inte varit till för de små och enkla företagen utan för de litet större företagen, och det är angeläget att åstadkomma en förändring. Vi vill också ha en socialklausul. Den har bäring på det resonemang som jag förde tidigare om att man skall ha rimliga förhållanden för de människor som skall utföra dessa jobb. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till våra reservationer 3, 5 och 7. Naturligtvis står jag bakom även övriga reservationer som centerpartiet har fogat till detta betänkande, men jag yrkar inte bifall till dem i detta läge. I detta betänkande tar man även upp frågan om linodling. Det finns inte några reservationer från de centerpartister som sitter i näringsutskottet. Men jag vill ändå säga några ord om våra motioner, eftersom jag tycker att även linodling är en viktig tekofråga, en viktig jordbruksfråga och en viktig försörjningsfråga. Linet är en av de bättre grödorna. Det är en mycket bra fiber, som kan användas till många saker. Vi behöver en utveckling av linodlingen. Vi har också genom beslut här i riksdagen fått till stånd ett arbete för att få i gång linproduktionen ute i landet. Linodling har startats på många olika ställen. Vi har en riksgrupp för linodling som samordnar arbetet. Men den måste ha resurser för att kunna fortsätta sitt arbete så att det blir framgångsrikt. Det finns vissa förutsättningar, men det måste också skapas industriella möjligheter att ta hand om linet. Skall man använda det till tekoprodukter, till garn och till vävning, måste man ha ett beredningsverk och för detta måste man skapa förutsättningar. Man kan använda linet i byggnadsmaterial och i en rad olika produkter. Man kan göra papper och andra saker. Därför är lin en väldigt bra produkt såsom alternativ i den omställning av jordbruket som i dag sker. Det står också bra för sig självt. Vi har tagit upp frågan om linodling i två motioner till näringsutskottet. Det är motion 302 av mig och Hälsningland'', som har blivit ett centrum för linodling i Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall även till dessa två motioner.

Herr talman! Under en följd av år har vi kunnat konstatera att utvecklingen inom svensk tekoindustri har varit negativ. Den inhemska produktionen har minskat, vilket givetvis har medfört en reducering av antalet anställda. Utvecklingen har drabbat ojämnt. Ofta har kvinnoarbeten försvunnit. Utvecklingen har också drabbat geografiskt ojämnt. Lennart Brunander har i många år här talat om de problem som har drabbat Sjuhäradsbygden. Viola Claesson har tagit upp samma frågor och talat för samma region. Man kan säga att den industritradition och kultur som har utvecklats i Sjuhäradsbygden och präglat den håller på att avvecklas och utplånas. Det är trist och sorgligt. Det är helt rätt att man under en följd av år har gjort satsningar med statliga pengar på att mildra effekterna av denna utveckling men även pröva möjligheterna för de delar av tekobranschen som är livskraftiga, som kan utvecklas vidare och som har framtiden för sig. Karin Falkmer sade att detta beror på den tredje vägens politik. Om man bara får en moderat regering i Sverige så ordnar det sig. Jag tror att hon underskattar problemen något. Det finns en ganska utförlig artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter om utvecklingen inom tekobranschen. Där talar man om en utveckling, där företag med serieproduktion under 1970-talet flyttade till Finland och under 1980-talet till Portugal. Under 1990-talet är det Baltikum, Östeuropa och Polen som gäller. Det beror naturligtvis på att det är fråga om en enkel produktion. Den kräver inte speciellt skolad arbetskraft. Det är en produktion som går att genomföra även med extremt låga löner. Man talar om 600--700 kr. i månaden för sömmerskor i Polen. Jag vet inte om Karin Falkmer menar att vi med moderat styre i Sverige skall närma oss kvinnolöner på 600--700 kr. i månaden. Jag hoppas att så inte är fallet. I Dagens Nyheter talar man också om att det går att producera skjortor i Sverige. Rubriken lyder: ''Svensksytt blir dyrt men välsytt''. Det krävs yrkeskunskap och skicklighet. Man hittar en nisch och man talar om -- eftersom jag är från Helsingborg kan jag säga det med stolthet -- Stenströms skjortfabrik, som säljer både på Sverige och internationellt och tydligen gör det med framgång. Företaget tänker fortsätta att producera i Sverige. Det är fråga om kvalitet. Det är en välutbildad arbetskraft som driver denna produktion. Vänsterpartiet har i riksdagen tidigare krävt att målet för svensk tekoproduktion, 1978 års nivå, skall ligga kvar. Vi har föreslagit att riksdagen skall ställa sig bakom ett strategiskt stödprogram för tekoindustrin. Programmet skulle ha haft en offensiv inriktning och främjat investeringar i och kunskap om ny teknik samt stimulerat till ökad export. Behovet av ett sådant program finns kvar, men det är uppenbart att det inte finns några förutsättningar för att skapa en majoritet i kammaren för programmet i fråga. Det är med visst beklagande som jag konstaterar detta. Då får vi använda oss av de möjligheter som finns. I budgetpropositionen och i den näringspolitiska propositionen finns ett anslag på 85 milj.kr. för industripolitiskt stöd till tekoindustrin. Det tycker vi är bra och det ställer vi upp på. Jag har svårt att förstå centern, som talar sig varm för en satsning på branschen men samtidigt vill pruta bort 50 av de 85 miljonerna i branschstöd. Jag har litet svårt att få detta att gå ihop. Visserligen hänvisar man till en ny form av lån för branschen. Jag tycker emellertid att det är en krånglig och byråkratisk omväg att skapa speciallån för tekobranschen. Nu har riksdagen beslutat att inrätta regionala riskkapitalbolag som skall satsa på framtidsprojekt. De skall givetvis användas för sådant som har framtiden för sig. Men det kommersiella privata kapitalet får ju också behandla tekobranschen välvilligt. Importbegränsningar bör i princip avskaffas. Det bör ske av solidaritetsskäl. Vi kan konstatera att multifiberavtalet har gynnat huvudsakligen EG och EFTA-länder. Att EG, som framhålls som ett föredöme från borgerligt håll, bedriver en protektionistisk politik mot uländerna inom denna bransch tycker jag är ganska betecknande. Det fattades redan 1988 beslut om att avskaffa importbegränsningarna och mulitfiberavtalet. Branschen har haft tid på sig att anpassa sig. Vi menar att det är bra att detta försvinner. Det som bör finnas kvar är en socialklausul. Jag har svårt att tänka mig att man i produktionen kan använda något annat konkurrensmedel än de låga lönerna som bestäms av den ekonomiska utvecklingsnivån i samhället. Det måste vi acceptera. Däremot måste vi ta avstånd från produktion som bygger på oacceptabla sociala förhållanden. Sverige måste kraftfullt agera för att socialklausuler införs vid internationella överenskommelser och att de förs fram genom GATT. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 5. Vi har även fogat reservation nr 12 till betänkandet. Den handlar om linodlingen. Jag vill yrka bifall även till den reservationen. I kölvattnet av jordbruksuppgörelsen har intresset för linodling blommat upp. Lin är en bra och viktig produkt. Samhället, staten, har som en följd av jordbruksuppgörelsen ett ansvar för att underlätta övergången till annan produktion, och en satsning på linodling och en utveckling av den branschen är ett bra sätt att göra det.

Herr talman! Karin Falkmer och Hadar Cars har talat om att man genom sänkta skatter skulle underlätta för den arbetsintensiva tekoindustrin att bibehålla sin ställning och kanske t.o.m. förbättra den. Det håller vi i miljöpartiet gärna med om. Och det vore trevligt om vi kunde få stöd för de skatteförslag som vi har lagt fram. De har denna inriktning. En grundläggande princip för miljöpartiet är att beskattningen skall vara låg på det som mänskligheten har gott om, nämligen arbetskraft och att beskattningen skall vara hög på det som mänskligheten har ont om, nämligen energi och andra naturresurser. I den andan har vi lagt fram våra skatteförslag. Vi säger att arbetsgivaravgiften i större delen av landet skall sänkas med 3 % under det första året och med ytterligare 1 % året därpå. I glesbygden skall sänkningen vara större, nämligen 9 resp. 10 %. På samma sätt har vi när det gäller de lönelägen som är aktuella inom just tekoinustrin föreslagit något lägre inkomstskatter än dem som folkpartiet och socialdemokraterna har gjort upp om. För att få budgetbalans och skapa resurser för den omställning till ett miljövänligare samhälle som vi menar är absolut nödvändig har vi föreslagit ganska kraftigt höjda skatter på energi och miljöfarliga utsläpp. De sänkta arbetsgivaravgifterna innebär ungefär 20 miljarder kronor. Det tar vi in, och väl det, genom höjda skatter på energi och utsläpp. Jag skall inte fortsätta att argumentera om detta. Jag vet att man kommer att säga att om vi beskattar dessa resurser på detta sätt kommer förbrukningen av dessa resurser att minska. Det är vi medvetna om. Jag skall emellertid inte utveckla detaljerna i detta sammanhang. Men det är alldeles uppenbart att man med en sådan politik gynnar man arbetsintensiv verksamhet, bl.a. inom tekoindustrin. Vi menar alltså att det är på det sättet som man når målet att undvika en ytterligare nedtrappning av tekoindustrin och kanske t.o.m. få en ökning. Därför har vi inte anslutit oss till de förslag som centern har lagt fram om specialla anslag eller lån till tekobranschen. Däremot har vi anslutit oss till ett centerförslag som innebär att SINDs tekogrupp borde förläggas till Proteko i Borås. Utskottsmajoriteten säger att den inte kan tillstyrka detta men avslöjar inte varför man inte kan tillstyrka det. Jag tycker faktiskt att det är utskottets skyldighet att tala om varför man är oförmögen att tillstyrka detta förslag som såvitt vi kan bedöma, är ett vettigt decentraliseringsförslag -- man flyttar verksamhet från det överhettade Stockholmsområdet till det betydligt mindre överhettade Boråsområdet. När det gäller linodlingen har vi tagit upp de förslag som riksgruppen för utveckling av lin har lagt fram. Den har föreslagit att man skall göra en rejäl satsning för att starta denna verksamhet som i Sverige har legat nere under åtskilliga år men som har så många intressanta förutsättningar. Gruppen föreslår 12 milj.kr. per år under en femårsperiod och dessutom ett startbidrag på 15 milj.kr. Vi har i detta fall anslutit oss till gruppens förslag. Det är osäkert om denna odling kommer att bli lönsam i konventionell mening. Men linet har så många förnämliga egenskaper att det borde vara värt ett visst samhällsstöd. Inom t.ex. sjukvården kan lakan av lin förhindra många liggsår hos äldre patienter och hos nyopererade patienter. Hur många miljoner det skulle kunna vara värt är svårt att uppskatta. Men det är alldeles klart att lakan av lin skulle spara både pengar inom sjukvården, dyrbara sjukhusdagar och även åtskilligt mänskligt lidande. Det är en mycket enkel åtgärd som en följd av en satsning på linet. Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 13.

Herr talman! Reynoldh Furustrand har besökt Ljungströms. Han säger, som jag tolkar innebörden av hans ord, att han där inte kunde finna någon som missunnade ungrarna att också på export utnyttja den kunskap som de har inom tekoområdet. Vad jag här har sagt är inte ordagrant vad Reynoldh Furustrand uttryckte -- jag ser att han nickar och därmed ger uttryck för samförstånd. Men han har i alla fall inte rätt på den punkten. Ljungströms fanns det en som förvägrade ungrarna nämnda möjlighet, nämligen Reynoldh Furustrand. I den här salen företräder han ju ett parti och en regeringspolitik som medverkar till särskilda begränsningar just för länderna i Östeuropa -- dvs. just för Ungern, Polen, Tjeckoslovakien osv. -- när det gäller export av tekoprodukter till Sverige. Reynoldh Furustrand kommer också att rösta i enlighet därmed när frågan, efter den diskussion som vi nu för, i morgon kommer att avgöras här i kammaren. På denna punkt har Reynoldh Furustrand alltså inte rätt. Inte heller har han rätt när han bedömer vad som hände i fråga om tekopolitiken under de borgerliga regeringsåren. Det är sant att det inte gick att föra en konsumentvänlig tekopolitik. Orsaken var att det i riksdagen fanns en majoritet som var emot en sådan politik -- en majoritet företrädd av och som hade sin tyngdpunkt i det parti som Reynold Furustrand tillhör. Man hade stöd av centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna, som det senare partiet kallades under den tid då man vågade stå för sin ideologi. Det är socialdemokraternas ändrade inställning -- så småningom, ja, egentligen alldeles för sent har ju ni socialdemokrater kommit till insikt om att det är nödvändigt att föra en mera frihandelsvänlig och konsumentinriktad politik inom tekoområdet -- som gör att det är möjligt för er att nu lägga fram förslag som i dessa avseenden kan få stöd från moderaterna och folkpartiet. Därigenom kan en riksdagsmajoritet uppnås. Det är bara att glädja sig åt var syndare som ångrar sig och kommer till bättring, som det heter. Vi får väl glädjas när det gäller socialdemokraterna i det här fallet. Beträffande den ekonomiska politiken i stort och de problem som svensk teko i dag har räcker det inte, Reynoldh Furustrand, att bara önska livskraft. Härför krävs det en annan politik i väsentliga avseenden. Önska kan vi alla göra. Men för att vi skall få ett livskraftigt svenskt näringsliv behövs det i första hand en ny regering.

Herr talman! Man kan konstatera att Reynoldh Furustrand och de andra EG-vännerna talar om frihandel på tekoområdet, men sedan kryper de tryggt och försiktigt bakom EGs tullmurar, visserligen med förbehåll för och förhoppningar om att EG skall bryta ner sina tullmurar gentemot omvärlden. Jag vill ansluta mig till Lennart Brunanders bedömning där, att det är romantiska föreställningar om utvecklingen. Vi får räkna med att EG under överskådlig framtid kommer att behålla sina tullmurar gentemot tredje världen och gentemot Östeuropa. Då går mycket av de liberaliseringseffekter som man eftersträvar genom beslutet att upphäva multifiberavtalet förlorat. Reynoldh Furustrand nämnde också att liberalisering av importen har till syfte -- och har dessutom haft den effekten -- att gynna konsumenterna. Det vill jag också gärna tro, men det är inte alldeles självklart att det är så. Men en sak är klar: Priserna på t.ex. skjortor har ökat. Det svåra är att bedöma om priserna skulle ha ökat ännu mer om inte liberalisering hade skett. Vad som krävs, förutom en liberalisering av handeln, är att det sker en övervakning av marknaden hemma i Sverige, så att effekterna av liberaliseringen av den internationella handeln verkligen kommer konsumenterna till godo och inte hamnar i mellanled på vägen och går förlorade. Slutligen vill jag instämma i vad Lars Norberg sade om socialklausuler. Det är viktigt att Sverige är pådrivande där. Jag tycker också att det är på sin plats att Sverige tar egna initiativ för att införa sådana i handelsavtal.
Herr talman! För att ge de två återstående talarna någon chans att få säga någonting i detta viktiga ämne ber jag att få återkomma i nästa års tekodebatt.

Herr talman! Sveriges ekonomi befinner sig i en påtagligt allvarlig krissituation. Inom näringslivet kommer nu varsel och företagsnedläggelser på löpande band. Många människor blir friställda och arbetslösa. Inte minst gäller detta för tekoindustrin, där Sjuhäradsbygden har drabbats mycket hårt. Regeringen har nu presenterat ett åtgärdsprogram för att aök möta den värsta arbetslösheten. Åtgärderna är nödvändiga i det korta perspektivet, men ändå är det ju ingenting när det gäller problemen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten kommer alltfort att öka. Regeringens arbetsmarknadsprogram utgör ännu ett talande bevis för hur den socialdemokratiska ekonomiska politiken har misslyckats. Regeringen bär huvudansvaret för den krissituation som i dag råder. Nedgången för tekoindustrin är djupt allvarlig. Vi är ju på väg att förlora allt vad tekoindustri heter. Det höga kostnadsläget och den allt större importen från lågprisländerna är till stor skada för industrin. Höga skatter och avgifter har ökat kostnaderna på de svenska produkterna och allvarligt försämrat konkurrensmöjligheterna. Mot den nu gällande bakgrunden är det allvarligt att Sverige som enda land i världen skall släppa tekoimporten totalt fri. Huvudargumentet för detta är att priserna blir mycket lägre till fromma för konsumenterna. Att priserna blir lägre på lågprisimporterade varor är ett synnerligen intelligent konstaterande! Därtill anförs att vi skall hjälpa människorna i utvecklingsländerna genom att köpa deras varor. Men ingen av dem som är mest frälsta för en totalt fri tekoimport tycks bemöda sig om att åtminstone fundera över av vad kostnaderna blir för friställda och arbetslösa tekoanställda. Ingen av dem tycks heller bekymra sig om vad det kostar i social bemärkelse för dem som är arbetslösa och deras anhöriga. Det går inte att resonera på det sättet, får man höra från skilda håll, inte minst från högsta ansvarigt ministerhåll där ansträngningarna för att göra några insatser av värde för den hårt drabbade Sjuhäradsbygden är minimala. Man bara viftar bort kostnaderna för arbetslöshet och socialt illamående hos många människor för att få anrättningen av en gränslös tekoimport att se riktigt aptitlig ut! Av den samlade svenska tekoimporten går närmare hälften på export, och av denna åter går i dag ca EG är alltså en utomordentligt viktig marknad för svensk tekoindustri. Potentiellt är den dessutom givetvis än mer betydande genom att EG-länderna tillsammans har 340 miljoner invånare. En svensk anslutning till EG är således även av den anledningen angelägen. Dess bättre är numera även andra partier än moderata samlingspartiet anhängare till ett svenskt medlemskap, som borde kunna bli verklighet vid mitten 1990-talet. Sverige blir medlem är helt utan någon verklighetsförankring. Om det skulle vara sant, skulle det betyda att svenskt medlemskap skulle dröja långt in på 2000-talet. Från EG har man klart och otvetydligt deklarerat att ett villkor för liberalisering från EGs sida av importreglerna är att det blir en mångårig övergångstid. Det konsekventa i att vi inför en ansökan om medlemskap driver en tekopolitik helt motsatt EGs är sannerligen inte lätt att skönja! Så mycket mer som vi ändå måste när medlemskapet är verklighet tillämpa EGs regler och således återgå till importrestriktioner av något slag. Helt konsekvent och rimligt skulle det således vara att riksdagen omprövade sitt beslut om en totalt fri tekoimport och i stället beslutade att Sverige skall tillämpa de regler för import av tekovaror som tillämpas av EG. Detta skulle därtill stärka trovärdigheten i vår ansökan om medlemskap. Alldeles självklart måste vi också försöka begränsa de mycket höga produktionskostnaderna för svenska tekovaror. Det kan ske på skilda sätt, främst genom en sänkning av skatter och avgifter. Moderata samlingspartiet har i sina partimotioner om den ekonomiska politiken och skattepolitiken lagt fram en rad förslag, som syftar till att stimulera näringslivet till ökad produktion och expansion. Av förslagen kan här nämnas sänkta arbetsgivaravgifter, avskaffande av den tillfälliga höjningen av mervärdeskatten, slopande av skatten på i företagen arbetande kapital och lägre skatt för investeringar. Ett genomförande av de åtgärderna skulle medföra god tillväxt, låg inflationstakt och arbete åt alla. De positiva effekter som en sådan politik får för näringslivet som helhet kommer givetvis också att vara av största betydelse för tekoindustrin. De av moderaterna föreslagna åtgärderna är således angelägna. Slutligen vill jag anföra att jag delar den uppfattning som tidigare här har framförts beträffande betydelsen av Proteko i Borås som ett centrum för utbildningen inom tekoindustrin. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte velat medverka till den i det stora sammanhanget blygsamma satsningen som det här är fråga om. Herr talman! Vad jag här har anfört har jag i huvudsak också presenterat i en motion till årets riksdag. Motionen har till sina olika delar tyvärr avstyrkts av en kraftig utskottsmajoritet. Med hänsyn därtill avstår jag från att i denna sena timme ställa något särskilt yrkande, men jag avser att i tillämpliga delar lägga ner min röst vid eventuella voteringar.